Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för ett utförligt och klargörande svar, som jag uppfattade som i väsentliga hänseenden positivt på de frågor som jag har ställt. Freden har nu en chans även om situationen är mycket komplicerad, som utrikesministern sade. Det är viktigt att det råder en bred svensk enighet om grundläggande politiska och folkrättsliga frågor. Det skapar goda förutsättningar för att Sverige skall kunna göra en aktiv insats för en varaktig och rättvis fredlig lösning i Mellanöstern. I somras besökte jag Israel och de ockuperade territorierna. Det var mitt andra besök för att studera förhållandena i regionen, och det gav goda möjligheter till jämförelser beträffande den utveckling som har förekommit under senare år. Utrikesministern säger att berörda länder, som det nu ser ut, kommer att vara representerade och att palestinierna kommer att delta i en gemensam jordansk-palestinsk delegation. Enligt min uppfattning kommer inte någon varaktig lösning att vara möjlig utan PLOs medverkan i och stöd till denna delegation. Det råder inget tvivel om att PLO har ett brett stöd i de ockuperade områdena, trots att organisationen har blivit utsatt för stark kritik -- inte bara från den israeliska sidan utan också på det internationella planet. Det kan inte vara palestiniernas sak att bestämma hur den israeliska delegationen skall vara sammansatt, lika litet som Israel kan bestämma vilka palestinier som skall ha rätt att ingå i den jordansk-palestinska delegationen. Det är därför oroande att Israels regering gör uttalanden om att man skall lämna konferensen om PLO sympatisörer eller PLO-företrädare ingår i den jordansk-palestinska delegationen. Det är angeläget att den israeliska regeringen ändrar sin hållning och att vi från svensk sida även ger uttryck för detta krav. Jag undrar därför om utrikesministern delar denna uppfattning. Gaza liksom i östra Jerusalem har ökat mycket kraftigt under den senaste tiden. De mycket avancerade planer som finns i det av Ariel Sharon ledda bostadsdepartementet kan omöjliggöra en fredlig lösning. De israeliska bosättarna lägger beslag på större delen av markområdena på Västbanken och i Gaza. Det råder inget tvivel om att alla dessa bosättningar under ockupationen är folkrättsstridiga. Det gäller inte bara, som utrikesministern anger, de nya bosättningarna. Delar utrikesministern denna uppfattning? Lokalt kan palestinierna i de ockuperade områdena själva överta ansvaret för den civila administrationen, och det har också skett i viss utsträckning. Dessa åtgärder bör kunna vidtas utan avvaktan på en definitiv lösning som kan åstadkommas genom Madridkonferensen. De israeliska bosättningarna måste stoppas nu, och en avvecklingsplan av redan genomförda illegala bosättningar bör vara en viktig punkt på agendan. De humanitära insatserna för den palestinska befolkningen, inte minst från svensk sida, har förbättrats men behöver ytterligare förstärkas. Det kunde jag konstatera vid mitt besök. Det gäller framför allt sjukvård och handikappvård. Katastrofsituationen är alarmerande. Den kommer att bestå även under nästa år. De institutioner som Sverige har lämnat tidsbegränsade bidrag till riskerar att bli nedlagda helt eller delvis. Det är mycket angeläget att ytterligare och utökat katastrofbistånd lämnas under kommande budgetår. Bevakningen och stödinsatserna på MR-området, som har varit eftersatta, behöver breddas och utökas. Jag kunde vid mitt besök konstatera att det finns goda förutsättningar till samarbete med ett flertal MR-organisationer, som gör ett efter omständigheterna gott arbete. Jag är särskilt glad över att UNWRA har breddat sin verksamhet till att även omfatta frågor om mänskliga rättigheter. Man kan med ett utvecklat stöd göra mycket förtjänstfulla insatser. Det måste göras alldeles särskilda påtryckningar nu för att alla universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter öppnas, utan undantag och utan vidare dröjsmål.

Fru talman! Låt mig börja med att instämma i vad utrikesministern sade när hon uttryckte förhoppningar om att den regionala fredskonferensen med parterna i Mellanösternkonflikten skall kunna leda till en lösning på den långvariga konflikten mellan inblandade parter -- såväl israeler och araber som israeler och palestinier. Allra bäst hade det enligt min mening varit om även kurdernas problem och framtid hade kunnat behandlas vid samma konferens. Men jag inser självfallet svårigheterna med ytterligare en konflikt att lösa inom konferensens ram och är därför glad för detta första steg i det arbete mot en möjlig fred och avspänning i Mellanöstern som nu tycks kunna påbörjas. Jag delar också utrikesministerns uppfattning om att motsättningarna mellan parterna är väldigt djupa. Misstron är mycket stor. Hatet är på sina håll oerhört djupt, beroende på olika händelser. Israelerna hävdar, med rätta, sin självklara rätt att få leva inom säkra och internationellt erkända gränser, vilket de hitintills inte har kunnat göra. Ständiga hot och terrorattacker har israelerna utsatts för. Senast var det, som vi minns, Scudmissilattackerna från Iraks sida. Detta får emellertid aldrig tas som intäkt för Israels rätt att i sin tur utsätta palestinierna för hot, förtryck och tortyr. Jag delar verkligen utrikesministerns och omvärldens uppfattning när det gäller besvikelsen över de otaliga övergrepp mot palestinierna som israelerna har gjort sig skyldiga till under en lång tid. Hans Göran Franck gav i sin interpellation exempel på sådana övergrepp. Jag skall här ge ytterligare några exempel. Det gäller sådant som jag kunde ta del av när jag i somras besökte Jerusalem och Västbanken för att studera det civila motståndet. Vi har från svensk sida med rätta fördömt den israeliska provocerande bosättningspolitiken på palestinskt område. Ett problem som inte har kommit fram så mycket i det sammanhanget är bristen på ekonomisk ersättning för ockuperad mark. Palestinierna har i stället blivit hänvisade till att driva sina ersättningskrav i domstolar, vilket är dyrt och svårt. Rättshjälp saknas. Det hela blir långvarigt. Processen drar ut på tiden. Det har visat sig vara mycket svårt, ja, nästintill omöjligt att få ut rättmätig ersättning -- om man ens får någon ersättning -- för ockuperad, förlorad, mark. Välkänt är också attt israelerna har sprängt sönder palestiniers hus utan att de här människorna får någon ersättning. Man kan undra vilka hemska brott dessa familjer har begått, som alltså har fått sina hem förstörda. Det vanligaste svaret är faktiskt att någon inom familjen, ofta en ung pojke, har kastat sten efter en israelisk bil eller en israel. Detta är självfallet ett felaktigt handlande, men det utgör absolut ingen ursäkt för att den här pojkens eller familjens hem för den skull skall sprängas sönder. Fru talman! I interpellationen tas också problemen med de stängda skolorna upp. Enligt uppgifter som jag fick vid mitt besök kunde de palestinska barnen på det ockuperade området få undervisning enbart under ca halva läsåret. Resten av tiden var det antingen utegångsförbud där barnen eller läraren bodde eller också fungerade inte transporterna till och från skolan. Det kunde helt enkelt t.o.m. vara så, att barnen eller läraren möttes vid skolan av någon från den israeliska ockupationsmakten med orden: Du var inte här i går. Därför kan du gå hem i dag också. Självfallet är stängningen av flera universitet och högskolor, som Hans Göran Franck nämnde, en mycket allvarlig sak med tanke på palestiniernas framtid. Men jag undrar om inte bristen på undervisning för dessa yngre skolbarn liksom deras svårigheter när det gäller att få möjlighet att lära sig läsa och skriva i längden är ännu allvarligare. Allra värst är ändå israelernas brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag tänker då på den direkta misshandel och den tortyr som palestinierna utsätts för och, naturligtvis, på alla dem som dödas. Vid mitt besök i Jerusalem diskuterades livligt just massakern vid tempelplatsen, som skedde i oktober 1990. Palestinier hade skjutits till döds eller skadats av ockupationsmakten för att de, som det sades just då, hade kastat sten. Själv fick jag tillfälle att besöka en fader i dennes hem som hade mist sin son vid attentatet. Han förklarade sorgset: De sade att man skulle försöka gottgöra oss för förlusten -- hur nu det skall gå till. Det enda som har hänt är faktiskt att jag mist mitt jobb. Det är ingen som vågar ha mig anställd, eftersom jag har en son som har blivit utsatt för israeliska hämndaktioner. Det var vad som hade hänt. Några dagar efter min hemkomst kunde jag läsa i tidningarna att det nu utretts att det inte varit palestinier som börjat med stenkastning. Det hade varit nervösa israeler som börjat skjuta rakt in bland tempelplatsbesökarna. Jag undrar än i dag om fadern över huvud taget har fått någon hjälp ännu. Det är stora förväntningar som vi har på denna regionala Mellanösternkonferens. Den kommer troligtvis att dra ut på tiden och möta många svårigheter. Det kommer att ta lång tid innan vår förhoppning om att palestinierna skall kunna bilda en egen stat kommer att infrias. Fram till dess måste vi från svensk sida med kraft reagera mot israelernas olika övergrepp mot palestinierna. Min följdfråga till utrikesministern blir: Kommer ministern att snarast ta upp olika MR brott -- bl.a. de som jag har nämnt, mot den palestinska befolkningen -- med israeliska representanter för att försöka förbättra situationen just nu för befolkningen på de ockuperade områdena?

Fru talman! Jag skulle först bara vilja få tillfälle att för kammaren redovisa något av det svenska biståndet till det här området. Sverige är den tredje största bilaterala bidragsgivaren till FNs hjälporganisation för Palestinaflyktingar. Det svenska stödet till organisationen uppgår i år till 140 milj.kr. Dessutom lämnar Sverige via SIDA bidrag till svenska och palestinska enskilda organisationer som är verksamma på de ockuperade områdena. Det är vid det här laget ganska många organisationer. Jag har med mig en lista, men jag tror inte att jag hinner nämna alla organisationerna. Listan finns tillgänglig hos mig här i bänken. Jag delar Hans Göran Francks uppfattning att det är mycket viktigt att bredda stödet till de organisationer som direkt verkar med de mänskliga rättigheterna, med rättshjälpsinstanser. Där finns nu ett stöd genom den svenska avdelningen av den internationella juristkommissionen samt till en palestinsk MR-organisation. Regeringen är alltså beredd att lämna ytterligare stöd för aktiviteter som befrämjar respekten för mänskliga rättigheter. Vi tror att detta är en mycket angelägen uppgift. Jag lyssnade naturligtvis med stort intresse både till Hans Göran Francks och Ingbritt Irhammars inlägg. De är båda kunniga på dessa områden. Jag tror att jag i mitt svar har redovisat regeringens principiella inställning till många av de frågor som är viktiga i det här området. Jag skulle vilja upprepa det som jag tror är det allra bästa som vi från svensk sida kan göra just i detta viktiga skede, inför att fredskonferensen skall komma igång. Det är denna vädjan, att alla parter nu måste visa största möjliga återhållsamhet och kompromissvilja för att fredskonferensen skall komma i gång. Sedan vill jag gärna säga till Ingbritt Irhammar att i den, som jag ibland har uttryckt det när jag fått frågan i massmedia, något mer balanserade Mellanösternpolitik som den nya regeringen strävar efter ingår också att vi kanske får ökade möjligheter till dialog även med de israeliska myndigheterna. Då blir MR-frågorna ett självklart tema.

Fru talman! De svenska humanitära insatserna i de ockuperade områdena är mycket värdefulla och uppskattade. Det är precis som utrikesministern säger. Bidragen på 140 miljoner plus vissa andra saker ligger på hög nivå. Jag skulle ändå vilja be utrikesministern att uppmärksamma en skrivelse som den tidigare svenske generalkonsuln har gjort. Han har nu förflyttats, men han utformade en skrivelse som jag hoppas finns både hos utrikesdepartementet och hos SIDA. Han bekräftade där att det finns fog för den oro jag har för genomförandet fullt ut av projekten. När det har gjorts så stora insatser som de vi har stått för, är det mycket angeläget att vi verkligen ser till att de här, som jag nu tror, åtta olika projekten kan fullföljas. Vi skall inte vara för återhållsamma med bidragen, så att de insatser som eljest skulle ha gjorts nu blir sämre. Jag är glad att höra utrikesministern säga att vi också skall utvidga vårt stöd på området mänskliga rättigheter. Det har tyvärr varit delvis eftersatt, beroende på att vi inte har haft en tillräcklig representation på konsulatet. Nu har vi fått ett fint generalkonsulat med ny personal. Jag utgår från att vi här får en alldeles speciell bevakning utförd av personer som kan agera på området mänskliga rättigheter och göra det tillsammans just med de organisationer som jag har nämnt i min interpellation och som även utrikesministern var inne på. Jag har förståelse för att utrikesministern vill iaktta en viss återhållsamhet. Det är många som vill göra det nu, för att man inte skall sätta käppar i hjulet eller äventyra någonting i samband med denna så viktiga Madridkonferens. Ändå tycker jag att det var olyckligt -- vi hade den saken uppe till diskussion i utrikesutskottet i dag -- att utrikesministerns svar kan tolkas så att gamla bosättningar under ockupationstiden inte är i strid med folkrätten, utan bara de nya. Faktum är att alla bosättningar under ockupationstiden är otillåtna.
Fru talman! Självklart är det allra viktigast just nu att fredskonferensen kommer till stånd. Men det gladde mig ändå att höra att Margaretha af Ugglas tryckte på vikten av att ta upp frågor om mänskliga rättigheter direkt med israeliska kontakter. Det är just vad också en israelisk kvinna framförde till mig att vi borde göra från svensk sida. Det är en känd israelisk kvinna, fru Yael Dayan, dotter till Moshe Dayan. Hon är aktiv inom arbetarrörelsen. Hon efterlyste en mer aktiv svensk roll i att lyfta fram brott mot mänskliga rättigheter. Hon sade att det fanns mycket starka önskemål från israelernas sida att ställa många av de brott som hade begåtts till rätta. Jag skall därför, för att underlätta ställningstagandet till vilka frågor som borde kunna tas upp, ge ytterligare exempel på sådant som jag fick höra talas om som är upprörande. Vi har talat om bosättningarna och svårigheten att få ersättning för marken. En annan aspekt är att bosättningarna har lett till att det är mycket svårt att få vattenförsörjning till alla hus. Vilka är det som får vatten först? Jo det är naturligtvis de israeliska bosättningarna. Det var inte nog med att de fick vatten först och att det sedan nästan tog slut -- exempel på det var att man i Jeriko fick vatten två timmar om dagen, vilket naturligtvis inte räckte till odling av frukt och grönsaker m.m. utan bara till dricksvattenbehovet och annat -- det var också så att israelerna inte behövde betala lika mycket för vattnet. Borgmästaren i Betlehem kämpade förtvivlat för sina palestinska invånare. Han sade att de fick betala tio gånger så mycket för vattnet som israelerna behövde göra. Så det fanns ingen rättvisa på det området heller. Än allvarligare var självklart alla de fall där människor fängslades och fick avvakta rättegångar utan att från början få kontakt med försvarsadvokater. Advokaterna klagade naturligtvis på att de, om den fängslade och anhållne nekade till gärningen, fick be honom att erkänna den, även om den inte hade skett. Annars skulle förhandlingarna dra ut så mycket på tiden och det skulle bara skada den enskilde, oftast mycket unga ''gärningsmän''. En stenkastning kunde t.ex. ge fyra, fem månaders fängelse, och om man nekade kunde det bli ännu fler månader i fängelse. Detta visar på att det finns många exempel som vi kan ta upp i direkta kontakter.

Fru talman! Gudrun Schyman har frågat mig om jag dels delar uppfattningen att världens flyktingproblem till stor del är en konsekvens av de rika ländernas vapenexport, dels anser att Sverige genom sin vapenexport bidrar till militariseringen av tredje världen och slutligen, om jag delar uppfattningen, vad jag vill göra för att förhindra den utveckling som pågår. Jag vill inledningsvis understryka att den svenska politiken avseende export av krigsmateriel utgår från våra egna behov. En inhemsk försvarsindustri utgör en väsentlig tillgång i den svenska säkerhetspolitiken. Vår strävan att stå utanför andra länders konflikter genom militär alliansfrihet i fred, som syftar till neutralitet i krig, ställer även i dagens situation krav på ett starkt försvar. Världens flyktingproblem är en viktig humanitär fråga som berör hela världssamfundet. Det är av yttersta vikt att vi engagerar oss för att undanröja de förhållanden som tvingar människor att fly. Jag tänker på arbetet för att främja frihet och demokrati och för att beivra brott mot mänskliga rättigheter. Den extrema fattigdom som många människor i tredje världen lever i, ekologiska katastrofer, interna och externa konflikter, kommer också fortsättningsvis att tvinga många människor att flytta. Av vapenleveranserna till tredje världen går merparten till ett begränsat antal länder. Något tydligt samband mellan dessa leveranser och världens stora flyktingproblem går emellertid inte att fastställa. För att möta de bakomliggande orsakerna till världens flykting och migrationsproblem krävs gemensam handling. Vi ser med tillfredsställelse hur Förenta nationerna och det multilaterala samarbetet, efter de historiska omvälvningar som ägt rum, kommit i förgrunden när man söker lösa regionala och globala problem. Förenta nationerna har också nu med förnyad kraft tagit sig an frågan om en reglering av den internationella vapenhandeln. Det har tidigare visat sig svårt att definiera och vinna gehör för en klar FN-roll på vapenhandelns område. Detta hänger delvis samman med många länders, inte minst i den tredje världen, beroende av vapenimport för sin nationella säkerhet. Det FN arbete som nu pågår, och där Sverige är aktivt engagerat, syftar till att skapa ett register över leveranser av konventionella vapen och därmed öka öppenheten vid internationella vapenöverföringar. En förutsättning för en verkligt effektiv kontroll av den internationella vapenhandeln är att den nationella lagstiftningen och kontrollen fungerar på ett effektivt sätt. För svensk del har vi som bekant en restriktiv vapenexportpolitik. Den innebär ett generellt exportförbud men med möjlighet för regeringen att ge dispens. Redovisning av den svenska vapenexporten sker öppet i de årliga redogörelser som sedan ett antal år tillbaka ges till riksdagen. Jag kan nämna, att regeringens redogörelse över den svenska krigsmaterielexporten för år 1990 nyligen i engelsk översättning överlämnats till övriga medlemsstater i FN som ett led i vår strävan efter en ökad öppenhet. Sverige aktivt för begränsning av massförstörelsevapen, som har en särskilt destabiliserande inverkan. För svensk del har sedan den 1 juli i år en ny lag trätt i kraft som avser utförselkontroll av produkter som kommer till användning vid framställningen av sådana vapen. På detta område pågår också ett internationellt samarbete som Sverige kommer att medverka i. Fru talman! Gudrun Schyman har också frågat mig om jag delar hennes uppfattning att Sverige genom sin vapenexport bidrar till militariseringen av tredje världen. Jag skulle här först vilja erinra om en viktig grundsats för svensk del, nämligen alla staters suveräna likställdhet, vilken har sin grund i folkens självbestämmanderätt. Länder som saknar egen försvarsindustri har försvarsbehov som behöver vara varken mer eller mindre legitima än våra. Det är i det sammanhanget vanskligt att moralisera över den principiella rätten att köpa krigsmateriel. Det kan emellertid samtidigt hävdas att många länder i tredje världen har valt att lägga en orimlig vikt vid att bygga upp sin militärmakt, vilket tagit i anspråk viktiga resurser som skulle kunnat användas till utveckling. Den irakiska attacken på grannlandet Kuwait gjorde världen uppmärksam på de stora rustningar som under en följd av år pågått på vissa håll i tredje världen. Den restriktiva svenska vapenexportpolitiken bygger bl.a. på en önskan att inte bidra till en ökad risk för konflikter. Bl.a. mot denna bakgrund fäster vi stor vikt vid att det FN-register jag nyss nämnde verkligen kommer till stånd. miljarder dollar. För tredje året i följd sjönk utvecklingsländernas import av vapen. Den svenska krigsmaterielexporten uppgick under fjolåret till 3,3 miljarder kronor. Detta motsvarade knappt 1 % av den totala svenska varuexporten samma år. De europeiska ländernas andel som mottagare av svensk krigsmateriel ökade under fjolåret. De sex största enskilda mottagarländerna stod som mottagare av 77 % av den svenska krigsmaterielexporten. Bortsett från Indien återfinns inte något av länderna i tredje världen som huvudmottagare för svenskt krigsmateriel. I Indiens fall rörde det sig huvudsakligen om fullföljandet av leveranserna av fälthaubitssystem Mot bakgrund av de redovisade totalsiffrorna samt värdet av den svenska krigsmaterielexporten till utvecklingsländerna, och mot bakgrund bl.a. av de nämnda ansträngningarna för att begränsa spridningen av massförstörelsevapen och öka öppenheten om den internationella vapenhandeln, kan det inte påstås att Sverige på något nämnvärt sätt bidrar till militariseringen av tredje världen. Som svar på Gudrun Schymans sista fråga vill jag framhålla att det är regeringens avsikt att, med de medel som står till buds, bilateralt, inom FN och i andra internationella fora, med all kraft verka för att mänskliga rättigheter, fred och frihet och demokrati skall råda överallt i världen. Det är min förhoppning att Sverige genom ett sådant arbete kan bidra till att en stor del av grunderna till flyktingproblemen undanröjs.

Fru talman! Jag kan inledningsvis konstatera att utrikesministern och jag inte har samma uppfattning om vad dagens situation kräver av ett svenskt militärt försvar, vilket också med all tydlighet framgick av min debatt med försvarsministern tidigare här i dag. Jag känner till diskussionen om att vi i Sverige har egna behov som vi måste tillfredsställa och att vi därför måste exportera, eftersom det annars skulle bli för dyrt. Även om det skulle vara så måste vi naturligtvis ta ansvar för de konsekvenser detta får utanför vårt lands gränser. Vi kan ju inte enbart se till egennyttan. Det tycker jag är litet väl cyniskt. Jag är mycket besviken på den del av utrikesministerns svar på s. 2 där utrikesministern säger: ''Något tydligt samband mellan dessa leveranser och världens stora flyktingproblem går emellertid inte att fastställa''. Detta är okunskap, eller bristande vilja att redovisa fakta. FNs flyktingkommissariat har självt uttalat att 90 % av alla de 15 miljoner människor som i dag är på flykt, är på flykt undan krig. Jag kan nämna länder som Namibia, Afghanistan, Iran, Irak och många fler. Peter Nobel, som varit diskrimineringsombudsman, har skrivit ett remissvar på en utredning som den föregående regeringen lät göra om flyktingpolitiken. Han var besviken på att man inte klargjorde vilka flyktingbegrepp man hade och att man förbisåg de direkta orsakerna till flyktingströmmarna. Han menade att ''den direkta orsaken till att nio av tio fördrivna människor brutit upp - - är väpnade konflikter och det faktum att dessa strider utkämpas med vapen som till mer än nio tiondelar tillverkats i utvecklade, rika industriländer. Det mest slående sambandet vid betraktandet av världens flyktingsituation är det mellan vapenexport och flyktingar''. Amnesty International gav ett remissvar på samma utredning där man skrev: ''Amnesty International vill uppmana den svenska regeringen att närmare undersöka det eventuella sambandet mellan å ena sidan vapenexport och å andra sidan systematiska och utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna, som i sin tur är ett skäl till att människor tvingas på flykt. Den svenska exporten av vapen och ammunition, huvudsakligen för militärt bruk, har nära nog femdubblats under åren 1983--1989. De länder som var av AI kända för övergrepp mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.'' Detta är fakta i målet, och det är beklagligt om utrikesdepartementet inte har tagit del av detta. Det är okunnigt och direkt felaktigt att säga att det inte finns något tydligt samband mellan den internationella vapenexporten och flyktingproblemen. Så över till dessa länders legala försvarsbehov och att vi därför inte skall moralisera över att de vill köpa vapen. Om det var så, utrikesministern, att de köpte vapen för sitt eget bruk, skulle man kanske kunna stå ut med det. Men det är ju ofta militärdiktaturer som köper dessa vapen för att man har behov av att försvara sin egen makt, för att man är invecklad i ett inbördeskrig eller för att man har stormaktsambitioner. Det handlar ju inte om ett passivt försvar eller ett defensivt försvar av det egna landets gränser. Det handlar om väpnade konflikter, det handlar om makt och det handlar om att lägga andra länder under sig. Indonesien är väl ett bra exempel på det. Den svenska exporten dit var mycket stor under åren 1976--1990. Många av dessa vapen använder man nu till att förtrycka Östtimor. Detta kan ju inte kallas för legitima försvarsbehov. Det handlar dessutom om pengar, Margaretha af Ugglas. Detta är en internationell storindustri. Den internationella vapenhandeln och narkotikahandeln är de två mest lukrativa handelsgrenarna och omsätter mest pengar i den internationella handeln. Sedan säger utrikesministern att den svenska krigsmaterielexporten har minskat och att man inte kan påstå att Sverige på något nämnvärt sätt bidrar till militärisering av tredje världen. Det tycker jag är mycket anmärkningsvärt. Då har vi tydligen mycket olika syn på ordet nämnvärt. Sifferexercisen i svaret stämmer nu i år, men inte i ett längre perspektiv. Under 1970-talet och framåt gick 50--60 % av den svenska vapenexporten till uländerna. Det gör den inte i dag av det enkla skälet att man inte har några pengar. Man sitter i skuldkris. Man har inte råd att köpa på samma sätt som tidigare. Men detta är ju inte ett resultat av en medveten politik från Sveriges sida. Sverige har, liksom andra vapenproducerande länder, fått rätta sig efter ekonomiska fakta. Det är inte på något sätt ett resultat av en uttalad förändring av Sveriges syn på vapenexporten. Det är detta jag efterlyser. Eftersom sambanden mellan flyktingproblemet å ena sidan och vapenexporten å den andra är så tydliga, efterlyser jag en förändrad syn på den svenska vapenexporten. Jag vill naturligtvis ha ett direkt förbud mot svensk vapenexport. Det skulle kunna följas av att fler länder gjorde samma sak. Det skulle kunna vara ett bra och konstruktivt sätt att möta de stora problemen med flyktingarna.

Fru talman! Det är tragiskt att fattiga utvecklingsländer i så stor utsträckning använder sina knappa resurser till vapeninköp. Det är mycket glädjande med den konfliktlösning som nu äger rum och har ägt rum på flera håll i den fattiga världen, ofta som ett direkt resultat av de nya vänskapliga förhållandena mellan USA och Sovjetunionen, demokratiseringen i Sovjetunionen och kommunismens kollaps i öst. Detta har gjort att det kalla kriget kan avvecklas även i Afrika, i Asien och i andra länder. Detta möjliggör nu en förändrad betoning och en neddragning av vapeninköp på många håll i världen. Detta får kanske i sin tur vissa konsekvenser för en del vapenindustrier i oss näraliggande länder. Det är självklart att detta i det stora hela är en mycket glädjande utveckling. Det är också så, Gudrun Schyman, att det är konflikter och krig som har lett till de stora flyktingströmmarna. Men jag sade i mitt svar att man inte kan se ett tydligt samband mellan vapenleveranser och flyktingskaror. Det är något annat än vad Gudrun Schyman sedan sade till mig från talarstolen här. Man kan gå till SIPRIs statistik och få belägg för detta. Där kan man konstatera vilka länder som är de största, och har varit de största, importörerna av vapensystem. Om man ser på den listan är det kanske bara i ett fall, nämligen Afghanistan, som det finns en direkt koppling mellan flyktingskaror och att man tillhör den listan. Vi talar om litet olika saker. Krig och konflikter är en sak, Gudrun Schyman, vapenleveranser en annan. Bland dessa länder finns t.ex. Indien och Egypten, så vi talar om olika saker. Min slutsats, Gudrun Schyman, är att vi särskilt måste arbeta för att begrepp som frihet, demokrati och mänskliga rättigheter fortsätter sitt segertåg över världen. Det är genom konfliktlösningar som vi kan få ett stopp på de växande flyktingskarorna och människor kan få återvända hem. Det sker faktiskt på många håll i världen nu att flyktingskaror återvänder hem. När det sedan gäller den restriktiva svenska vapenexporten som Gudrun Schyman vill ha ett stopp för har vi olika uppfattning. Det är bara så.

Fru talman! Det är alldeles tydligt att vi har olika uppfattning. Jag vet inte om man kan komma undan det så lätt och säga att det bara är så. Vapenhandeln och leveransen av vapen är väl en följd av ett beslut om export av vapen. Om dessa strömmar av vapen från den rika världen till den fattiga världen är en av huvudorsakerna till dagens flyktingströmmar, måste man väl angripa denna huvudorsak. Då måste vi alla ha ett ansvar att göra det. Då kan vi inte sitta här i Sverige och säga att just de svenska vapnen har nog inte så mycket med detta att göra. Det visar sig ju i det perspektiv som jag drog upp att de har det. Den svenska vapenexporten och våra svenska vapen har i mycket stor utsträckning gått till tredje världens länder. Att de inte gör det just nu beror på att vi, som alla andra, är en del av den glädjande utveckling som vi är överens om pågår och att man drar ner på de militära utgifterna. Tyvärr är det kanske inte alltid utifrån ett fritt val, utan man har helt enkelt inte pengar. Vi kan inte undandra oss ansvar för detta. Det är dessutom så, och det vet också Margaretha af Ugglas, att den svenska vapenexportlagstiftningen och de restriktioner som finns kan vid ett hastigt påseende i ord verka mycket bra, men den har ju också i praktiken resulterat i att många vapen har hamnat på ställen där de inte har varit avsedda att hamna. Det har kanske skett illegalt ibland. Det finns åtminstone fortfarande många frågetecken kring hur de kunnat hamna där de hamnat. Det finns dessutom i dag en tendens och en uttryckt vilja från en del partier att luckra upp dessa restriktioner. Genom samarbetsavtal gör man det omöjligt att använda de svenska restriktionerna. En alltmer integrerad vapenindustri, som också kommer att bli en realitet i Europa, kommer att sätta de här reglerna ur spel. Delar vi uppfattningen att dessa klara samband mellan världens flyktingproblem och den internationella vapenhandeln finns? Det är min fråga. Om vi delar den uppfattningen kan jag inte förstå hur utrikesministern kan påstå att Sveriges vapenexport inte har någon del i detta. Det är för mig en gåta. Vi kan inte dra oss ur och säga att det vi gör inte alls påverkar detta. Vi är överens om att arbetet för mänskliga rättigheter, fred, frihet och demokrati skall råda överallt. Det vill vi. Jag tror samtidigt att vi är överens om att militäriseringen står i direkt motsättning till detta. Alla vet om detta. Alla internationella fora talar om detta. T.o.m. Världsbanken och Valutafonden gjorde för bara några veckor sedan ett uttalande av just denna innebörd. Vilka konsekvenser får det för Sverige?

Fru talman! Gudrun Schyman och jag gör ju olika analyser. Jag säger att konflikter leder till krig. Gudrun Schyman säger att vapen leder till krig. Vi bor ju själva i ett område där det finns vapen men som är oerhört fredligt. Konflikter leder till krig, och krig förorsakar flyktingströmmar. Gudrun Schymans analys är annorlunda: vapen leder till krig osv. Jag konstaterar att kommunismens kollaps i Östoch Centraleuropa och över hela världen nu ger löften om en fredligare värld, en ny chans för stora flyktingskaror. Dessutom kan den leda till att en hel del av de vapenleveranser som har skett från östblocket till tredje världen nu är på väg att upphöra. Min slutsats är alltså en annan än Gudrun Schymans, eftersom min analys är annorlunda. Men jag är mycket förhoppningsfull om att vi nu kommer att se en utveckling i världen där vapeninköpen går ned därför att konflikterna löses och där alltså nationer i större utsträckning kan använda sina resurser för fredlig utveckling.

Fru talman! Det är beklagansvärt att den svenska utrikesministern inte kan se att Sverige kan ha en aktiv del i detta. Konflikter leder till krig, och sedan blir det flyktingar, säger Margaretha af Ugglas. Javisst, men konflikter får vi nog leva med. Men hur skall vi lösa dem? Det finns icke-militära lösningar på konflikter, men det faktum att det finns ett så stort intresse av att bedriva en internationell vapenhandel förhindrar dessa andra konfliktlösningsmodeller att komma upp till ytan. Det gäller också i Sverige. Jag har stått i denna kammare och kritiserat utrikesdepartementet för den föregående utrikesministerns ovilja mot att satsa utvecklingspengar på icke-militära konfliktlösningar i Sverige. Icke-militära konfliktlösningar har ju inte en chans mot det stora internationella vapenindustrikomplexet. Vi måste se till att vapnen inte finns, om vi skall kunna komma fram med andra lösningar. Visst ser vi annorlunda på dessa frågor, och det är mycket beklagligt. Här har Sverige en chans att vara pådrivande, att visa på andra sätt att lösa konflikter, att utveckla icke-våldsmedlet. Vi skulle kunna vara framåtsyftande och en spjutspets i den nödvändiga omställningen av vapenindustri till civil produktion, en hjälp som inte minst de östeuropeiska länderna bönar och ber om. Det gäller t.ex. Tjeckoslovakien, som befinner sig i en region vilken är fullständigt fastlåst i en vapenindustri som man inte har någon användning av. Näringslivets män -- jag tänker på Percy Barnevik -- har talat om detta med stort allvar och med stor seriositet. Jag skulle önska att utrikesministern kunde se lika långsiktigt och seriöst på dessa frågor. Jag skall avsluta med att återigen citera vad Peter Nobel har skrivit om den här frågan: ''Det kommer att falla en tung historisk dom över en världsdel och dess folk, som berikar sig på att genom export av dödliga produkter köpa råvaror billigt från länder vars innevånare man stänger gränsen för, när de flyr den död deras regeringar satt sig i skuld för att köpa. Utvecklingen går bakåt, skuldbördan ökar. Det internationella näringslivet kommer att fortsätta att riskera sina anställda och sina marknader så länge man inte förstår att vapenexportören är en parasit och en lus i pälsen, som måste kammas bort om man skall kunna hoppas på någon förbättring.'' Peter Nobel skriver vidare: ''Om vapenexporten till jordens fattiga länder upphör skulle såväl flykting-, betalnings-, miljö och utvecklingsproblem reduceras till något som kan hanteras. Till dess blir det bara cynism och hyckleri!'' Jag tycker att det är det som Margaretha af Ugglas ägnar sig åt när hon inte kan se Sveriges ansvar i denna utveckling.
Fru talman! I det senaste inlägget gled Gudrun Schyman över från svensk vapenexport till Sveriges internationella ansvar, och därvidlag tycker jag att vi kommer varandra väldigt mycket närmare i åsikterna. Också jag ser mycket förhoppningsfullt på våra möjligheter att i samverkan med i dag England, Förenta Staterna och EG vara med om att upprätta ett register i FNs regi. Det pågår mycket hoppingivande och framåtsyftande åtgärder för att nu få till stånd en form av internationell vapenkontroll och registrering av den handel som pågår. Här tror jag att vi har mycket att göra. Jag tror också att vi har mycket att göra på nedrustningsområdet när det gäller olika former av icke-spridningsavtal, som måste komma också beträffande de avancerade vapensystemen. Här tror jag att Sverige har mycket att göra och ett stort ansvar.

Fru talman!

De svarar för betydande delar av den infrastruktur som är nödvändig för att näringsliv och boende skall kunna utvecklas i alla delar av landet. De ger också arbete åt ett stort antal människor runt om i landet. När det gäller verkens serviceuppgifter, dvs. att bygga och underhålla väg och telenäten, att svara för olika post och teletjänster osv., är det riksdag och regering som formulerar mål och anger riktlinjer. Jag ser det som en självklarhet att dessa mål skall stämma överens med bl.a. den uttalade meningen i regeringsförklaringen om satsningar på bättre infrastruktur i form av moderna järnvägar och förbättrat vägnät. När det sedan gäller de organisatoriska formerna, regionindelning m.m., för den verksamhet som bedrivs så är det frågor som resp. verk självt bestämmer över. Både postverket och televerket är på olika områden utsatta för konkurrens. Riksdagen har på förslag från den socialdemokratiska regeringen fastställt vissa effektivitetskrav. Det innebär att verken måste se över sin organisation och söka effektivare arbetssätt, utnyttja nya tekniska möjligheter osv. Detta gäller ju för övrigt all verksamhet; privat såväl som statlig och kommunal. Det leder bl.a. till att olika verksamheter kan bedrivas med mindre antal anställda än tidigare. Personalminskningarna berör alla delar av landet, även om vissa orter påverkas mera än andra. Jag anser att berörda verk i sina framtida överväganden noggrant måste beakta de sysselsättningsmässiga konsekvenserna av olika rationaliseringar och andra organisationsförändringar, dvs. ta stor regionalpolitisk hänsyn. Regeringen för samtal med olika privata tjänsteföretag om förläggning av verksamheter till orter som behöver bredda sin arbetsmarknad. Jag ser det som naturligt att regeringen på motsvarande sätt tar upp sådana diskussioner även med de statliga affärsverken och vissa andra myndigheter. Norrbottens län är det regionalpolitiskt högst prioriterade området i landet. Det innebär att betydande regionalpolitiska insatser har gjorts och kommer att göras för att stimulera utvecklingen i länet. Regeringen ser för närvarande över vissa av de regionalpolitiska instrumenten. Syftet är att göra regionalpolitiken effektivare.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Sedan interpellationen framställdes har statsrådet varit på besök i Norrbotten, och jag förväntade mig därför kanske också ett litet bredare svar på mina frågor. I det skriftliga svaret framhåller statsrådet bl.a. att verken, i det här fallet posten, televerket och vägverket, i sina framtida bedömningar måste beakta sysselsättningen och ta stor regionalpolitisk hänsyn. Det föranleder mig naturligtvis att fråga statsrådet: Anser Börje Hörnlund att de i nuläget gör det med tanke på de förändringar som sker? Jag är övertygad om att de berörda är intresserade av statsrådets syn på denna fråga. Tala gärna om de framtida bedömningarna, men vad gäller nu, i de aktuella förändringarna? Det är bra att regeringen för samtal med privata tjänsteföretag om möjligheterna att utlokalisera verksamheten, men hur trovärdig är den dialogen när regeringen inte kan eller inte vill påverka de egna verken eller myndigheterna? Vidare säger statsrådet att Norrbotten är det högst prioriterade området i landet och att betydande insatser kommer att göras för att stimulera utvecklingen i länet. Det låter naturligtvis bra, men innebär dessa löften att det nu blir ordentliga satsningar på infrastrukturen? Jag tänker på de löften som har givits från statsrådets eget parti beträffande inlandsvägarna nr 45 och 400 och de länsvägar som är matarleder till dessa riksvägar, t.ex. nr 651 och 653. När det gäller andra viktiga satsningar på länet -- jag syftar framför allt på Luleåregionen -- finns det planer på hur infrastrukturen skulle kunna förbättras avsevärt. Det gäller kraven på en ny containerterminal till Luleå, på en ny postterminal till Kallax, på satsningar på en ny farled till Luleå och på en ny bana vid Kallax flygplats. Det är viktigt att i de satsningar som statsrådet talar om få med också de här planerna. En annan fråga, som berör den viktiga infrastrukturen och Norrbottens utveckling och som har diskuterats under ganska lång tid, har statsrådet uttalat sig om vid sitt besök nyligen i Norrbotten. Jag tänker på vattenkraftsvinsterna, en fråga som har diskuterats i många år och som nu efter utredningar och remissbehandling väntar på sin lösning. Jag måste ställa frågan: Kan vi nu efter de löften som statsrådet har gett i massmedia förvänta oss att ett förslag snarast läggs på riksdagens bord? Vilken inriktning kommer det att få när det gäller fördelningen av vattenkraftsvinsterna? Gäller det alla regioner som producerar vattenkraft eller enbart Norrbotten? Hur stor del av vinsterna anser statsrådet att den s.k. återbäringen till regionen bör vara, 50 % eller 75 % av vinsterna på vattenkraft och energi? Eller vilka linjer följer det förslag som statsrådet via media har aviserat?

Fru talman! Det är en bra och viktig interpellation som Sten-Ove Sundström har framställt, och Börje Hörnlunds svar andas en vilja att leva upp till de löften om en aktiv arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik som regeringsdeklarationen utlovar. Men några speciellt konkreta besked lämnas tyvärr inte. Vad jag tycker kan noteras är att man menar att det är naturligt att föra samtal med de statliga verken om utvecklingen. Jag tycker att vi kunde gå ett steg längre och säga att dessa samtal nu måste bli av. Bakgrunden till att flera statliga verk i rationaliseringssyfte planerar att flytta regionkontoren från Norrbotten, beror inte på ond vilja från verksledningarnas sida utan är ett resultat av de krav på rationaliseringar och marknadsanpassning och inleverans av pengar till staten som har ålagts dem av den tidigare regeringen. Men jag anser att det gjordes utan att man då insåg de samhällsekonomiska konsekvenserna. När krav ställs på effektivisering och marknadsanpassning av statliga verk är kanske tanken i första hand att endast huvudstaden och storstäder drabbas. Men det är en sak att rationalisera bort folk i Stockholm och en annan sak att rationalisera bort folk i det län som har den högsta arbetslösheten. I det län jag talar om måste de negativa effekterna kompenseras med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är också värt att komma ihåg att i samband med den s.k. Norrbottenpropositionen, som behandlades av riksdagen våren 1988, sade den förra regeringen att den hade konkreta överläggningar med de statliga verken angående nyetableringar och omflyttningar av verksamhet till Norrbottens län. Dessa verks sociala och samhällsekonomiska ansvar underströks. En hel del värdefulla arbetstillfällen har också tillförts länet tack vare den process som inleddes. De statliga verken har också tagit ett visst regionalpolitiskt ansvar genom att försöka styra upphandlingen till företag i regionen. Detta är en praktisk och naturlig väg för regionalpolitiken. Givetvis innebär detta att verkens vinster på kort sikt kan bli lägre. Men att tänka sig att dra in dessa vinstmedel till staten och sedan dela ut dem igen i s.k. statliga köp av regionalpolitiska tjänster medför, som jag ser det, bara en rundgång av pengar och ökad byråkrati. De statliga verken utsätts av statsledningen för dubbla budskap. Nu är det viktigast att marknadsanpassa, rationalisera, effektivisera och fungera som bolag. Samtidigt har ingen egentligen sagt åt verken att överge det sociala och regionalpolitiska ansvaret. Sådana dubbla budskap brukar inte utgöra någon fungerande ledningsfilosofi. Jag tycker att det klart skall sägas att rationalisering och effektivisering måste förenas med det sociala och regionala ansvaret. Uppdraget till de statliga verken och bolagen att ta sitt ansvar kvarstår -- såsom jag tolkar Börje Hörnlunds svar. Är regeringen i så fall beredd att förhandla med verken om nyetableringar och omlokalisering av verken? Sådant har gjorts tidigare och kan leda till att försvunna arbetstillfällen ersätts och att värdefull kompetens tas till vara. Jag har ett antal gånger från denna talarstol varnat för att om vi låter politik och demokrati i EG anpassningens anda förslavas under marknadsekonomiska mekanismer, säger all erfarenhet att det skapar djupa regionala klyftor och klyftor mellan människor i vårt samhälle. En koncentration till storstäder driver på inflation, markpriser, boendekostnader och miljöförstöring. I de stora befolkningskoncentrationerna är det redan svårt att vidmakthålla fungerande offentlig service som äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. I de landsdelar som drabbas av avfolkning uppstår risken att service inte längre kan upprätthållas på grund av för litet befolkningsunderlag. Dessutom drabbas stora investeringar i infrastruktur av kapitalförstöring. På längre sikt leder en oreglerad marknadsekonomi till en försvagad samhällsekonomi. Det sociala och regionalpolitiska ansvaret måste därför genomsyra hela statsapparaten. Av Börje Hörnlunds reservation i den regionalpolitiska utredningen 1987 framgår det att det mot den bakgrunden är nödvändigt att statsmakterna vid beslut inom alla samhällssektorer tar hänsyn till vad målet om regional balans kräver. Det är med den utgångspunkten, enligt Börje Hörnlunds mening, nödvändigt med en helhetssyn på och samordning av bl.a. näringspolitik, sysselsättningspolitik, trafikpolitik, bostadspolitik och utbildningspolitik. Står Börje Hörnlund fast vid dessa utmärkta värderingar? Kommer de att ligga till grund för regeringsarbetet?

Fru talman! Debatten förefaller ha vidgats till att handla om litet mera än enbart statliga verk och myndigheter. Att döma av tidigare talare har det blivit en allmän regionalpolitisk debatt. En sådan möjlighet kan man ju få tillfälle att ta sig. Det är utan tvivel så att Norrbotten i dag står inför stora problem. Vi har en starkt stigande arbetslöshet. Vi har ett län som är mer sårbart än någon annan del av landet, beroende på det ensidiga näringslivet som länet har. Det finns anledning att se allvarligt på Norrbottens situation. Därför är det viktigt när vi diskuterar Norrbottens villkor och ger synpunkter på statliga verk och myndigheter att debatten vidgas något.

Det är frågor som är viktiga att bedöma även i dessa sammanhang. Det är i och för sig allvarligt med de statliga verken, myndigheter och regionkontor som nu planerar att flytta från länet. Det handlar om televerket och postverket. Men det handlar också om indragningar inom kustbevakningen. Ett exempel är den planerade indragningen av kustposteringen i Haparanda. Om den kommer till stånd blir det allvarligt ur säkerhets och servicesynpunkt för den delen av Bottenviken. Därför är det viktigt att de myndigheter som ansvarar för dessa saker noterar vad som har sagts i regeringsförklaringen, nämligen att hela Sverige skall leva och att det skall vara en bra service i alla delar av landet. Det är naturligtvis viktigt att regeringen är aktiv på olika håll och kanter. Jag kan för min del utlova till vännen Börje Hörnlund att jag på olika sätt kommer att bevaka hans göranden och låtanden i regeringen. Jag har visserligen höga förväntningar, och jag har en stor tilltro till Börje Hörnlund. Men Börje Hörnlund kan också behöva stöd. Fru talman! Jag är något förvånad över interpellantens nyvaknade intresse för dessa frågor. Vi har alla nyligen avverkat en valrörelse. Under denna valrörelse har Sten-Ove Sundström inte sagt ett pip om dessa frågor. När vi från andra partier har uttalat vår oro över den indragning som skall ske i televerket och postverket, har vi från den socialdemokratiske riksdagsmannen Sten-Ove Sundström mötts av en total tystnad. Nu är ljudet något annorlunda. Det kanske beror på att Sten Ove Sundström inte längre företräder ett regeringsparti. För min del tänker jag inte föra någon annan politik -- varken före eller efter valet. Jag driver samma frågor. Sten-Ove Sundström bör, om någon, vara försiktig med orden. Han var den riksdagsman som en gång i tiden gick och krävde att inlandsbanan skulle läggas ned. Det är den bana som ett antal andra partier har räddat. Samma sak gäller vattenkraftsvinsterna. Jag vill bara påminna i all vänlighet att Sten-Ove Sundström vid åtta nio tillfällen i riksdagen, under den tid han har varit riksdagsman, konsekvent har röstat mot att Norrbotten skall få del av vinsterna från vattenkraften. Nu har Sten-Ove Sundström ändrat uppfattning och är beredd att stödja centern. Vi hälsar den tillnyktringen välkommen. Men det hade varit mer prydligt, Sten-Ove Sundström, om detta nyvaknade intresse för länet och vattenkraftsvinsten hade funnits under den tid

Fru talman! Sten-Ove Sundström har många år i denna kammare. Han är mycket väl medveten om att jag som arbetsmarknadsminister knappast bara kan klampa in i en process som har pågått och nu är i slutskedet och som tillhör ett annat departement och som den tidigare socialdemokratiska regeringen lugnt och stilla under lång tid utan att ingripa bara har suttit och tittat på. Det går bara inte. Vidare frågar Sten-Ove Sundström om jag som arbetsmarknadsminister är nöjd med de statliga verkens sätt att ta regionalpolitisk hänsyn. Om vi går en bit tillbaka i tiden, var jag ordförande för regionalpolitiska utredningen 1977 till 1978 som just då analyserade de statliga verkens sätt att ta regionalpolitiskt ansvar. Den utredningen var inte bara uppmuntrande. I vissa fall var det tvärtom. Det är därför jag väljer att försöka se framåt. Jag tycker att Sten-Ove Sundström har fått ett rakt besked som svar på sin interpellation, dvs. att vi är beredda att framöver diskutera med statliga verk och försöka förmå dem att på olika sätt ta regionalpolitisk hänsyn. När det gäller investeringar finns det förvisso mycket att göra. Men även där måste jag notera att regeringen övertar ett snabbt växande budgetunderskott och ett stort budgetunderskott, så tyvärr begränsas rörelsefriheten mycket. När det gäller vattenkraftsvinsterna redogjorde jag i går på direkt fråga för vårt tidigare centerförslag. Det förslaget står fortfarande kvar. Samtidigt redogjorde jag för att bara för att vår syn inte finns med i regeringsförklaringen innebär det inte att vi inte arbetar för att frågan skall tas upp. I den frågan håller jag med Per-Ola Eriksson. Så sent som i våras röstade hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen emot att ett öre per kilowattimme skulle gå tillbaka till vattenkraftsproducerande regioner. Hade den socialdemokratiska gruppen inte röstat så, hade de regionerna nu varit på gång att få återbäring. Det är en återbäring som jag finner naturligt skall gå åter till de områden som skickar miljarder i vattenkraftsvinster till andra delar av landet. Dessa områden har upplåtit stora naturvärden, och en liten rännil bör gå tillbaka som tack för det. Det är partiets uppfattning. Vi får nu se vad som händer. Det ligger en utredning för beredning i regeringskansliet. Det är en andra analys av just frågan om vattenkraftsvinsterna. Bengt Hurtig tog upp frågan om vi är beredda att förhandla med verken. Privata vinstgivande företag har gått med på att under en relativt kort tid utlokalisera 3 800 arbetstillfällen, i form av tjänsteföretag, till kommuner som behöver bredda arbetsmarknaden. Jag tycker att det är en utmaning för verk och myndigheter och för organisationer -- som det finns gott om i det här landet -- att vara ungefär lika duktiga som ett antal privata företag som arbetar helt och hållet på marknadens villkor. Bengt Hurtig tar också upp frågan om jag står kvar vid målsättningen att hela regeringsarbetet skall ta hänsyn till vad målet en bättre regional balans kräver. Till min glädje står i det i regeringsförklaringen att hela landet skall utvecklas. Det ställer krav på samtliga departementschefer och den samlade regeringen.

Fru talman! Nu säger arbetsmarknadsministern att det inte går för sig att statsrådet trampar in i den process som pågår, när de statliga verken och myndigheterna håller på att strukturera om på det här området -- och när hundratals arbetstillfällen försvinner från det län som har den ojämförligt största arbetslösheten i landet. Däremot går det att diskutera detta område framöver. Jag tycker att det är en märklig syn. Det är nu det händer. Om vi skall diskutera med verk och verksledningar, bör man naturligvis göra det nu. Det är inte så att de har flyttat. De håller på med förberedelser, och något verk har antagit de här planerna. Det är inte för sent att diskutera, statsrådet, om bara viljan finns. När det gäller vattenkraftsvinsterna säger statsrådet att vi socialdemokrater har röstat emot i den frågan i våras. Men det är välbekant för alla som var med i den här kammaren då -- och det var ju statsrådet -- att utredningen då var färdig och gick ut på remiss. Det är inte brukligt att man lägger fram förslag förrän en sådan utredning är färdig. Det är den ju nu, och nu finns det absolut inget hinder mot att lägga fram ett förslag, såvitt jag kan förstå, om inte hindret ligger närmare -- alltså i den egna regeringen. Sedan säger statsrådet att budgetunderskottet nu är så stort att det kan begränsa rörelsefriheten. Ja, det kan jag förstå om man planerar så stora skattesänkningar för de rika och förmögna här i landet. Då begränsas naturligtvis rörelsefriheten när det gäller att satsa på utsatta människor och utsatta regioner. Jag blev förvånad över finansutskottets ordförandes inhopp på scenen här, särskilt när han talade om att vidga debatten. Jag hoppas att vi skall få uppleva att han också ställer upp när det gäller att infria de löften han gav i valrörelsen, inte minst i sin egen valkrets. Vad jag tänker på är de 500 miljonerna till vägnätet i Norrbotten som han lovade. Jag hoppas att han inte nu har skapat sådana nya hål i den budget som skall behandlas här att han inte kan infria det löftet. Det finns alltså stora möjligheter att klara av att återföra återbäringen, som statsrådet har föredragit att kalla det i pressen, från vattenkraftsvinsterna till utveckling i Norrbottens län. Det finns också möjlighet att ta upp en dialog med de statliga verk och myndigheter som nu planerar omorganisation och förflyttningar från länet. Detta är oerhört viktigt. Som det ser ut i dag kommer vi t.ex. på postens område att få ett regionkontor i norra Sverige, medan man i mellersta och södra delarna av landet kommer att dela på tolv sådana kontor. Tycker statsrådet att det är rimligt regionalpolitiskt att en kirunabo skall behöva åka 65 mil för att få nå sitt eget regionkontor?

Fru talman! Jag tackar för de förtydliganden som Börje Hörnlund trots allt gav. Det togs faktiskt ett litet steg framåt -- att man nu kommer att försöka föra samtal med de statliga verken. Han markerade också att hela regeringen har ett ansvar när det gäller regionalpolitiken. Det stod ju inte i någon regeringsförklaring att alla samhällssektorer skall ta hänsyn till målet regional balans. Det står att hela Sverige skall leva, och det kan man kanske tolka på litet olika sätt. Jag är klar över att rationaliseringar och effektiviseringar av de statliga verken behövs. Vi har inget arbetarrörelseintresse av att man har en övertung och dyr statsapparat. Men de statliga verken måste fortfarande kunna bidra till den regionala balansen, även om en hel del andra aktörer kommer in på det här området. Det är en oroväckande anda som tycks breda ut sig i delar av statsapparaten. Vägverkets generaldirektör Örtendahl har ju i praktiken förklarat att man måste kunna tillåta mer trafikfarliga vägar i Norrland -- eftersom han skall tillåta att vägarna där slits ner mer än vägarna i södra Sverige. I våras påstod den s.k. expertgruppen för regional utveckling att väldiga resurser fördes över från storstäderna till skogslänen. I den regionalpolitiska utredningen hävdade vi emellertid att både storstäder och skogslän tillfördes resurser från de övriga delarna av landet. Nu talar också sekreteraren i produktivitetsutredningen, den s-märkte Klas Dalälven lönar sig dåligt. Detta är oroande tendenser, och jag förutsätter att arbetsmarknadsministern tar itu med dem, så att vi får en styrning av statsapparaten och så att den sluter upp bakom målet om regional balans och att hela Sverige skall leva.

Fru talman! Jag måste tyvärr repetera, Sten-Ove Sundström. En socialdemokratisk regering har suttit och tittat på den här processen från start fram till i dag, och nu är det slutförhandling. Den regeringen har ingenting gjort. Sten-Ove Sundström har ingenting sagt. Att då begära av mig som arbetsmarknadsminister, som inte har rätt att klampa in hur som helst i verkens göranden och låtanden, att jag skulle gå in på en annan departementschefs område -- det är en omöjlighet. Litet grand tror jag att Sten-Ove Sundström skall titta sig i spegeln.

Våra svenska företag skall producera. Och nu när vi har EG-anpassningen i ett första stort avtal i hamn, så kan vi på det här området, om vi vill ha kvar företagen och jobben i Sverige, inte agera hur som helst. Det finns annars risk för att vi inte bara exporterar kapital till främmande länder utan att vi också exporterar en stor del av vår egen arbetskraft till andra länder. Det är ingen trevlig och bra utveckling. Sedan till Bengt Hurtig. Jag blir också oroad när jag ser hur vissa personer uttrycker sig när det gäller frågor som har med regional balans och hela landets utveckling att göra. Men man kan då notera att det i regeringsförklaringen står att bygder som är glest bebyggda och ligger längre bort skall ha bra vägar och moderna järnvägar. Det stämmer inte med
Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är positivt att arbetsmarknadsministern här säger att man för samtal med privata tjänsteföretag och att det sannolikt, om jag har tolkat statsrådet rätt, finns rätt många arbetstillfällen att hämta in från de samtalen. Jag tror att det är viktigt att man då kommer ihåg det län som har drabbats hårdast av strukturförändringarna och de förändringar som nu pågår. Jag tänker inte minst på den region som statsrådet besökte häromdagen -- Kalixregionen -- men självfallet också på länscentret, Luleåregionen, där de här verksförändringarna ju äger rum. Det är naturligtvis så, som arbetsmarknadsministern här säger, att det finns en gränsdragning mellan departementen. Jag har heller inte krävt att statsrådet på något sätt skall klampa in på andra departements områden. Men om man verkligen skall ge uttrycket regional balans ett innehåll måste det beröra alla områden inom politiken. Jag förmodar att det i statsrådets roll då ingår att ta kontakter över departementsgränserna. Jag hade hoppats att Börje Hörnlund i det här sammanhanget skulle verifiera om det var riktigt, som sades via media, att det kommer ett förslag om vattenkraftsvinsterna. När kommer det och vilka former tar det sig? Kommer Norrbottensregionen, länet Norrbotten eller kommunerna i Norrbotten att få tillgodogöra sig vinsterna av vattenkraften? I vilka former kommer det att ske? Blir det 50 % av vattenkraftsvinsterna, blir det 75 %? Vilka former kommer det ungefär att ta? Och framför allt: När kommer förslaget att framläggas? Det brådskar, arbetsmarknadsministern!
Herr talman! Börje Hörnlund ifrågasatte om det var fråga om förmögenhetsskatten på arbetande kapital, och det måste det väl rimligen vara. Jag tror inte att det kommer att innebära någon stor revolution. Man säger, åtminstone från de företag som jag känner från min kommun, att det inte kommer att göra det. De har ingen förmögenhetsskatt som de kommer att slippa. Det rör sig om kanske 10 % av företagen som kommer att beröras av det. Enligt vad jag förstår är det så att infrastrukturinvesteringarna i stort sett är inriktade på storstadsregionerna. Öresundsbron kommer naturligtvis att dra sina miljarder, och det kommer sannerligen inte att gynna vägarna i Norrbotten. Jag nämnde tidigare EG.

De fackliga organisationerna inom EG kommer dessutom att hårt bevaka var nyetableringar sker. EG ser de skandinaviska ländernas försök till regionalpolitik som något mycket främmande i europeiskt perspektiv. Man ser där Norden som en periferioch skogsregion, som turist och råvaruproducerande region. Inför tänkbara förhandlingar med EG om svensk regionalpolitik i samband med ett närmande till EG och Europa bör Sverige rusta upp sin regionalpolitik högst väsentligt, som en motvikt till EG-marknadens koncentrationseffekter, sade Börje Hörnlund. -- Jag skulle gärna vilja ha bekräftat att Börje Hörnlund står fast vid dessa ståndpunkter. När det gäller vattenkraftsvinsterna vill jag säga att om den här regeringen kommer att genomföra någon form av återföring av vattenkraftsvinsterna är det ett bevis för att opinionsarbete i fundamentala frågor ute i regionernas Sverige kan vara framgångsrikt oavsett vilken regering vi har.

Herr talman! Jag vill tacka Sten-Ove Sundström för det sista anförandet. Sedan till vattenkraftsvinsterna. I den senaste regionalpolitiska utredningen -- som Bengt Hurtig så ivrigt citerar -- var fyra partier helt eniga om att det borde gå tillbaka 1 öre per kilovattimme. Det förslaget mottogs väldigt välvilligt av nästan alla remissinstanser. Jag hoppas att det som ett antal partier då tyckte också genomförs. Var jag står i frågan vet alla. Sedan till Bengt Hurtig. Det var och är så, att i EGs regionalpolitik finns mest om låg medelinkomst i förhållande till EG i övrigt. Så ser ju inte våra regionala problem ut, i varje fall inte så att vi stämmer med EG-normerna. Vårt problem är långa avstånd och gleshet. Dessa saker måste Sverige föra fram till EG som faktorer att ta hänsyn till i det fortsatta argumenterandet för rätten att driva en kraftfull regionalpolitik. Men än viktigare är att det ständigt, oavsett regering, finns en stark majoritet här i kammaren som är helt inriktad på att inte överge stora delar av landet.

Herr talman! Hans Göran Franck har ställt fyra frågor till mig om bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Han har frågat efter anledningen till att den ekonomiska brottsligheten inte är särskilt omnämnd i regeringsdeklarationen som prioriterad brottsbekämpning och om regeringen anser att resurserna behöver förstärkas för bekämpningen av sådan brottslighet och hur det i så fall skall ske. Vidare har han frågat om regeringen anser att det behövs en särskild myndighet som får ett samordnat ansvar för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och hur regeringen vill förbättra informationen och undervisningen om ekobrott. När det gäller den första frågan vill jag peka på att det i regeringsförklaringen betonas att all brottsbekämpning kommer att tillmätas stor betydelse. Detta gäller självfallet även den ekonomiska brottsligheten. Att det samtidigt sägs att brottsbekämpningen i ökad utsträckning kommer att inriktas mot vålds och narkotikabrott beror på att det är på dessa områden som de mest akuta bristerna finns. I ett läge där allmänheten upplever en klar brist i polisens möjligheter att upprätthålla ordning och säkerhet är det enligt min mening angeläget att prioritera brott mot enskilda. För att lyckas även med andra angelägna kriminalpolitiska uppgifter är det nödvändigt att återställa allmänhetens känsla av att ordning och säkerhet råder i samhället. Detta betyder inte att regeringen kommer att vara passiv när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Även på detta område finns det problem och brister som det är angeläget att komma till rätta med. Som Hans Göran Franck vet har riksåklagaren och rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att utreda olika frågor om den ekonomiska brottsligheten. Uppdraget omfattar såväl en kartläggning av det aktuella läget när det gäller myndigheternas insatser mot den ekonomiska brottsligheten som förslag till åtgärder på kort och lång sikt från statsmakternas och myndigheternas sida. I uppdraget ingår bl.a. att belysa om det behövs förändringar av polisens och åklagarnas utbildning om ekonomisk brottslighet och vilka förändringar som kan behöva göras när det gäller samverkan mellan olika personalkategorier. Riksåklagaren och rikspolisstyrelsen kommer att redovisa uppdraget före årsskiftet. Jag vill inte föregripa de slutsatser och förslag som riksåklagaren och rikspolisstyrelsen kommer att redovisa till regeringen. Jag anser därför att det inte är lämpligt att i dag lämna konkreta besked om övriga frågor som Hans Göran Franck har ställt till mig. När förslagen väl har beretts inom departementet skall jag gärna återkomma till Hans Göran Franck med besked om vilka ändringar som bör göras. Likaså kan jag då lämna besked om vilka organisatoriska åtgärder och utbildningsinsatser som bör genomföras för att möta kravet på en effektiv bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Jag vill dock redan nu framhålla att jag delar Hans Göran Francks uppfattning om att det är angeläget att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Och jag kan försäkra att regeringen är beredd att vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att komma till rätta med också den här formen av brottslighet.

Herr talman! Jag ber att få hälsa Gun Hellsvik välkommen. Hennes fögderi kommer att bli föremål för vaksam, ingående och konstruktiv granskning. Det interpellationssvar hon lämnat i dag är otillfredsställande, men på sedvanligt sätt tackar jag för svaret. Gun Hellsvik har inget godtagbart försvar för att bekämpandet av den ekonomiska och organiserade brottsligheten inte skall utgöra ett prioriterat område i brottsbekämpningen på sätt det varit under en följd av år. Att detta inte direkt uttalas i regeringsförklaringen är oförsvarligt, men det skulle till nöds kunna förklaras med att texten i en sådan förklaring är begränsad. Men när Gun Hellsvik nu får möjligheten att utförligt besvara frågan är det uppseendeväckande att det inte var något förbiseende att ekobrotten icke skall utgöra ett prioriterat område. Det är i stället en medveten politik från moderata samlingspartiets sida, som har bekantgjorts tidigare. Det rör sig med andra ord om en renodlad högerpolitik, som Gun Hellsvik torgför, när hon förklarar att endast vålds och narkotikabrott skall prioriteras. Det är inte så som hon säger att de akuta bristerna finns bara på dessa områden. Tvärtom är det så att det skett en eftersläpning på ekobrottsområdet som är allvarlig. Den eftersläpningen har ekonomiskt sett inte varit lika stor när det gäller vålds och narkotikabrotten. När Gun Hellsvik förklarar detta med att narkotika och våldsbrottsligheten riktar sig mot enskilda personer verkar det att så inte skulle vara fallet när det gäller ekobrottsligheten. Där har hon fel. I en TT-intervju uttalade hon bl.a., att regeringen Bildt vill fortsätta kampen mot våld och narkotika, men ser mindre allvarligt på ekobrottet. Det var ett citat från TT-nyheterna. Vålds och narkotikabrott behöver med kraft förebyggas och beivras. Därom råder inga delade meningar. Men det är en helt ny kriminalpolitisk linje Gun Hellsvik introducerar på detta brottsområde med detta svar här i riksdagen. Riksdagen uttalade i våras att den ekonomiska brottsligheten leder till en rad skadeverkningar för samhället. Statens och kommunernas finanser påverkas negativt, varigenom fördelningspolitiska strävanden motverkas och snedvridna konkurrenssituationer uppstår mellan olika företag. Seriöst arbetande företag slås ut. Utgår man ifrån en samhällsförlust på 30 miljarder kronor till följd av ekobrott -- en lågt beräknad uppskattning -- då handlar det i praktiken om att varje enskild skattebetalare blir berövad 5 000 kr. Tusentals enskilda företagare drabbas av snedvriden konkurrens, när ohederliga konkurrenter arbetar under andra och för dem gynnsammare ekonomiska förutsättningar. Till ekobrotten hör också miljöbrotten, som på ett sorgligt sätt eftersatts i brottsbekämpningen och som tillfogar praktiskt taget alla enskilda människor i arbete och natur väldiga skador. Värst av allt är kanske ändå att ekobrotten undergräver samhällsmoralen och samhällssolidariteten. De hotar därför ytterst den enskildes krav på välfärd och rättvisa. Det är nu viktigt att få besked ifrån moderaternas koalitionspartner om de verkligen delar denna mycket märkliga uppfattning som Gun Hellsvik givit uttryck för. Som Gun Hellsvik vet har rikspolisstyrelsen och riksåklagaren redovisat sin syn på ekobrottsligheten i utförliga yttranden till den dåvarande regeringen i maj månad detta år. De har beretts tillfälle att ytterligare precisera sin uppfattning och sina förslag. Redan nu finns emellertid ett rikhaltigt underlag från olika håll, inte minst från BRÅ för att ange regeringens grundinställning till de frågor jag ställt till Gun Syftet med interpellationen var givetvis att få till stånd en dialog med regeringen för att påverka budgetpropositionen såvitt gäller detta viktiga brottsområde. Det kan väl inte vara regeringens mening att vi inte skall ha en debatt om inriktningen av politiken på detta område förrän vid årsskiftet?

Herr talman! Hans Göran Franck har ställt en mycket viktig interpellation, och han har också fått ett svar. Jag får tacka Hans Göran Franck för att han ställt frågan så att vi fick detta svar. Han sade att statsrådet Hellsvik var välkommen i debatten. Jag deltar sällan i interpellationsdebatter och jag kommer inte ifrån justitieutskottet utan från annat håll, från skatteutskottet. Jag sätter min förhoppning till att jag inte skall behöva möta statsrådet i så många debatter kring denna fråga. Men man får inte varje begäran bönhörd, och jag är rädd att just denna förhoppning kommer att grusas när jag läser det svar Hans Göran Franck har fått. Vi kanske får återkomma ett par gånger tills vi har en mer rimlig syn tillsammans på frågan. Varför är problemställningen allvarlig? Hans Göran Franck har tagit upp några synpunkter. Jag kan bara understryka: Den drar undan inkomster för det allmänna. Vi får ett högre skattetryck än nödvändigt, eller ett större budgetunderskott än nödvändigt. I Sveriges fall gäller bägge problemen. Vidare har vi den orättfärdiga konkurrensen. Detta är en dysfunktion i marknaden. För partier som säger sig värna marknaden måste det absolut vara viktigt att ta upp denna probleminställning. Den driver upp prisnivåer, den minskar lönsamhet, den fördelar produktionsresurser fel, den hämmar produktivitet och den stimulerar seriösa företagare -- vilket merparten är -- att tulla på lagens råmärken. Det är alltså en marknadsdysfunktion som måste åtgärdas. Vidare har vi negativa spridningseffekter på andra områden: Kan de, så kan jag. Detta sprider sig också till andra brottsområden. Detta är ju ett vanligt tjusighetsargument inom traditionell brottslighet: Varför gör man inget åt de här ekonomiska brottslingarna. För det fjärde är det fördelningseffekterna, som är väl kända. Det måste alltså göras insatser för att dra in pengar, för att skapa rättvisa konkurrensförutsättningar, för att hävda våra allmänna rättsprinciper och för att få till stånd preventiva effekter. Här säger statsrådet att det skall komma åtgärder. Jo, men hon bör kunna svara tydligare om inriktningen på åtgärderna och viljeinriktningen. Statsrådet säger att detta naturligtvis också är viktigt, men den som ler mot alla, som älskar alla, har en tendens att icke le mot någon i det verkliga livet, och den som prioriterar allt prioriterar inget. Det finns möjligheter att göra saker. En metod när man vill le mot alla och säger att allt är viktigt är att utöka resurserna. Men tänker statsrådet gå med på att utöka resurserna generellt sett? Det rullar redan ganska stora sparbeting överallt, bl.a. inom statlig administration, och det är delvis dessa sparbeting som har resulterat i att ambitionsnivåerna har sänkts. Få politiker vill stå i denna talarstol och berätta hur lågt nedskruvade ambitionsnivåerna är, då det skulle hota den allmänna rättsuppfattningen i landet. Så kan vi inte ha det i längden, då det är en alltför talande tystnad. Statsrådet säger att detta icke drabbar enskilda. Jo, det drabbar det allmänna, det drabbar de enskilda. Det drabbar den seriöse åkare som har att möta en annan åkare som inte iakttar lagens varken bokstav eller anda. Det drabbar den seriöse restaurangidkare som har att möta konkurrens från någon som struntar i rättsreglerna. Den ekonomiska brottsligheten drabbar enskilda med förfärande kraft och leder till konkurser. BRÅ säger att det i uppemot tre fjärdedelar av konkurserna kan finnas misstanke om brott. BRÅ tar kanske i -- jag har inte nog kunskap om det -- men hälften är illa nog. Riksskatteverket har redovisat att man har fordringar på 450 000 gäldenärer om oindrivna skatter på 26 miljarder. 2 575 av dessa 450 000 har skulder på 9,1 miljarder. Jag kan här visa statsrådet en tjock bunt med många konkurser, och den måste minskas. Myndigheterna säger själva att det nu finns ungefär 4 000 konkurser med misstanke om brott och att man har resurser att utreda 1 000. Om vi studerar affärstidningarna ser vi att vissa företagare på marknaden -- t.o.m. ibland i oskön förening med bankväsendet -- har satt i system att använda planerade konkurser som ett konkurrensmedel. Detta måste åtgärdas lagstiftningsvägen, för annars fungerar inte marknaden. Det sker en explosiv ökning av antalet skönstaxeringar. I Stockholm skönstaxeras 10 %, eller 8 000, av alla bolag. Här finns i många fall möjligheter att begå brott, och detta måste åtgärdas. Vad statsrådet kan göra, om hon inte kan ge mer resurser, är att omfördela resurser och effektivisera verksamheten. I en kommande replik skall jag visa på några möjligheter som statsrådet kan ta med i sitt arbete, men statsrådet måste själv i denna debatt rimligen ge fler alternativ. Länspolismästare Wranghult har visat alternativ och har begärt 36 ekoutredare. Det finns alltså konkreta alternativ att ta fasta på, men jag får återkomma till dem i en replik.

Herr talman! Det var bra att justitieministern i sitt svar betonade att all brottsbekämpning skall tillmätas stor betydelse och att det därmed klarlades att den ekonomiska brottsligheten är viktig att bekämpa. Inom centern har vi länge arbetat för ökade resurser till bl.a. polisen, för att den skall kunna bedriva en mera aktiv brottsbekämpning på flera områden, däribland det ekonomiska området. Vi har betonat både vålds och narkotikabekämpning, men också kampen mot den ökande ekonomiska brottsligheten. Vi har därtill framhållit nödvändigheten av att särskilt uppmärksamma brott begångna av unga lagöverträdare. Vi har framhållit att den s.k. vardagsbrottsligheten, som lägenhetsinbrott, är viktig att bekämpa, eftersom den typen av brott särskilt hårt kan drabba den enskilde. Samtidigt har vi betonat det brottsförebyggande arbetet i dess helhet och fört fram krav på förbättringar i stödet till brottsoffren. Den här gjorda uppräkningen av viktiga frågor att arbeta med inom det kriminalpolitiska området har jag gjort för att samtidigt illustrera svårigheterna med att kort uttrycka vad som är viktigt att prioritera för regeringen inom brottsbekämpningen -- något som också framgår av regeringsförklaringen. Jag tolkar alltså inte Gun Hellsviks svar i dag såsom Hans Göran Franck och Lars Bäckström har tolkat det. För de personer som möjligtvis har kunnat misstänka att vår icke-socialistiska regering inte skulle anse att det är viktigt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, har Gun Hellsvik tvärtom klarlagt att så icke är fallet. Därför tackar jag för det klarläggande svaret på den punkten. Däremot håller jag med om att denna syn inte klargjordes i TT-intervjun. Den ekonomiska brottsligheten är viktig att bekämpa, bl.a. därför att den är så oerhört omfattande och invecklad. Hans Göran Franck har i sin interpellation gett exempel på hur pass utbredd den är och vad den kostar den enskilde och samhället. Lars Bäckström nämnde restaurangrörelsen för att visa hur den enskilde drabbas. Jag skall nämna en annan rörelse, nämligen taxirörelsen. Där är man över hela landet upprörd över att de som verkligen sköter sig ordentligt har svårare att få rörelsen att gå ihop än de som håller undan pengar. Det rör sig alltså om miljardtals kronor som undanhålls. Jag kan bara instämma i faktauppgifterna i interpellationen och uppgifterna om bristen på resurser för att utreda de ekonomiska brotten. Här har nu vår nya borgerliga regering uttalat -- vilket gläder oss i centern, eftersom vi så länge har kämpat för detta -- att utbildningen av poliser skall utökas. Den förra socialdemokratiska regeringen, som Hans Göran Franck representerar, drog ned på utbildningen trots att polisbristen var så allvarlig, och det drabbade självfallet bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Både Hans Göran Franck och Lars Bäckström kan därför glädja sig åt vår nya regering, som tillför polisen mer resurser och gör det möjligt att bekämpa även ekonomisk brottslighet bättre . Men det fordras mycket mer än att utbilda fler poliser. Risken för upptäckt och straff vid ekonomisk brottslighet är i dag nästan försumbar, om inte brottet är av ganska enkel beskaffenhet eller rör små belopp. De stora och svåra ekonomiska brottslingarna klarar sig vanligtvis undan upptäckt och straff. Detta är oroande, eftersom avancerad ekonomisk brottslighet ofta har förgreningar utomlands eller ingår i annan svårartad brottslighet, t.ex. narkotikabrottslighet. Herr talman! Ett par andra ekonomiska brott som inte har nämnts är databrott och försäkringsbedrägerier. I stället för kofot använder tjuven i dag datorn. 10 % av skadeanmälningarna gäller försäkringsbluffar, enligt tillgänglig statistik. I fjol motionerade bl.a. jag själv om att en översyn borde ske, där man t.ex. skulle undersöka varför så få misstänkta ekonomiska brott anmäls, varför domstolarna dömer till ganska milda straff m.m. Detta tillsammans med andra liknande motionskrav godkändes och ledde till ett tillkännagivande till regeringen om en översyn, till vilken det hänvisas i svaret. Jag kommer nu med stort intresse att se fram mot den redovisning som skall ske före årsskiftet. Jag förväntar mig att man tar krafttag mot den ekonomiska brottsligheten.

Herr talman! Det är klart att den ekonomiska brottsligheten inte bara drabbar det allmänna, utan också enskilda människor. I ett större perspektiv förhåller det sig naturligtvis så att ekonomiska brott som riktas mot stat eller kommun ytterst slår tillbaka mot enskilda individer i deras egenskap av skattebetalare. Dessutom kan ett ekobrott många gånger innebära att brottslingen skaffar sig konkurrensfördelar. Den näringsidkare som sköter sina affärer på ett hederligt sätt blir i praktiken ett offer för den ekonomiska brottsligheten när han konkurreras ut av en annan näringsidkare som kommit sig fram genom olika former av fiffel och båg. Man får inte heller glömma bort den typ av ekonomisk brottslighet som består i olika former av bedrägeribrott, förskingringsbrott, konkursbrott och trolöshetsbrott. I dessa fall drabbas enskilda individer och företag i första hand. Ekonomiska brott är alltså inte bara skattefusk. Icke desto mindre utgör naturligtvis skattefifflet en betydande del av den ekonomiska brottsligheten. Jag vill påstå att det i stor utsträckning är socialdemokraterna som har banat väg för den typen av ekobrottslighet. Det är ju under den socialdemokratiska högskattepolitiken som den ekonomiska brottsligheten vuxit fram. På 40-talet, 50-talet och 60-talet -- när människor trots allt upplevde skatterna som mer rimliga -- fanns inga skalbolag och andra tvivelaktiga konstruktioner. Om vi hade skatter som medborgarna upplevde som rimliga skulle det inte finnas samma intresse av att fiffla och försöka komma undan skatt som nu. Då skulle rent av fler människor betala sina skatter. Vi skulle få in mer skattepengar och därmed få ökade resurser för stat och kommun. Vi moderater har under årens lopp kritiserat flera av de lagar som finns på den ekonomiska brottslighetens område. Och vi har inte varit ensamma. Det har inom brottsförebyggande rådet -- där bl.a. Hans Göran Franck är styrelseledamot -- gjorts en utvärdering i det här sammanhanget.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 Det räcker att jag nämner fallet Halvar Alvgard. Eftersom Alvgard varit offer för den socialdemokratiska politiken på det här området hade det varit klädsamt om den socialdemokratiska regeringen hade ordnat upp sitt mellanhavande med Alvgard innan den avgick. Nu sköt man ifrån sig frågan så att den borgerliga regeringen fick ta itu med den som en av sina första åtgärder. Jag tycker, herr talman, att detta var svagt av socialdemokraterna. Mycket svagt!

Men i samma debatt sade jag också att en prioritering inte får ske på bekostnad av kampen mot sådan brottslighet som mer konkret slår mot de enskilda människorna, t.ex. rån och andra våldsbrott. Här måste alltid den regeln gälla att när gamla fru Johansson ligger nedslagen och blöder -- då är det viktigare att polisen åker till henne än att man utreder ekonomiska brott. Sedan kan man naturligtvis diskutera om det är klokt att statsmakterna över huvud taget prioriterar olika delar av brottsbekämpningen annat än genom själva lagstiftningen. Redan i varje brottsparagraf finns ju en typ av prioriteringsanvisning genom att där anges en viss straffskala. Utgångspunkten borde nog i stället vara att polisen i ett läge då dess resurser är hårt pressade gör prioriteringar med utgångspunkt från varje brotts straffvärde, vilket skulle innebära att ett allvarligt brott alltid skall gå före ett mindre allvarligt brott. Huvudregeln måste vara att varje brott som upptäcks och faller under allmänt åtal skall åtgärdas. Vad det handlar om är att staten måste ställa nödvändiga resurser till exempelvis polisens förfogande. Och på den punkten har socialdemokraterna minsann inte gjort någon större insats. talet har varit förödande för alla typer av brottsbekämpning. Hans Göran Franck som här talar så varmt för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har själv varit med och drivit igenom den ena urholkningen efter den andra av polisens resurser. Det är svårt att ta Hans Göran Francks ord på allvar när han talar om den ekonomiska brottsligheten, eftersom han själv har varit med och ryckt undan mattan för polisen på det här området.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga angående flyktingpolitiken och hur EES-avtalet påverkar flyktingpolitiken. Efter vad jag förstår av statsrådets redogörelse kommer det att bli fri rörlighet för människor från den 1 januari 1993. Jag skulle därför vilja ha litet upplysningar om hur man har diskuterat i den frågan.

Herr talman! Jag vill verkligen gratulera statsrådet Dinkelspiel. Det måste vara fantastiskt att efter allt det här arbetet i sitt jungfrutal här i kammaren kunna lämna en redovisning av ett lyckat resultat. Det har gått rykten om att Sverige har varit oerhört okritiskt och i stort sett svalt allting trots de förbehåll som riksdagen beslöt om. Vi får väl så småningom se hur det är med den saken. Jag har förstått att det kommer en sammanfattning av detta, och därmed utgår jag från att själva avtalet också är offentligt. Det är ju offentligt i alla de andra länderna, hur det nu har gått till, och det vore tokigt om vi skulle behöva skaffa oss norskt eller danskt material. Jag utgår alltså från att det är offentligt i den form det nu har. Vi får anledning att återkomma till en diskussion kring detta senare. Detta var ju, som statsrådet sade, en kort redovisning. Jag lade emellertid i redovisningen märke till vad statsrådet sade om djur och växter. Det är ju mycket viktigt att ett land kan upprätthålla den höga standard som exempelvis gör det möjligt för oss att exportera även till USA och Japan, där det kan vara krångel. Vidare har jag inget minne av att riksdagen har gett något mandat att förhandla om utrikespolitiken. Att vår utrikespolitik skulle underställas någon sorts konsultationer är för mig en nyhet. Vi får som sagt återkomma till detta. Jag anser att jag har fått svar. Nu är avtalet offentligt, och vi kan börja studera det så fort vi kan få tag på det.

Herr talman! Det råder inget tvivel om att detta är ett historiskt ögonblick, som vi väl ännu inte kan överblicka konsekvenserna av. Mot bakgrund av vad statsrådet sade, nämligen att detta är det största avtal som någonsin slutits för Sveriges men även för EGs del, är det naturligtvis omöjligt att vid det här tillfället få preciserade beskrivningar av vad som hänt på olika områden. Jag skulle ändå vilja pröva att få litet djupare information på ett område, nämligen vad gäller arbetsmiljön, som jag inte tycker kom fram så tydligt i statsrådets inledning. Det är ju så att vi, med all rätt, i Sverige berömmer oss av att på detta område ha en lagstiftning och ett regelverk som är ganska välutvecklade. Vi har t.ex. regler för maskinprovning, som innebär att maskiner skall prövas av tredje man. Vi har alltså inte nöjt oss med maskintillverkarens intyg. När det regelverket infördes ledde det också till att vissa typer av arbetsolyckor drastiskt minskades, nämligen de stympningsskador man kan få exempelvis av excenterpressar. Jag skulle gärna vilja ha ett litet mer preciserat besked. Tillhör detta de områden där vi även fortsättningsvis kan ha höga krav, och kan vi också ställa sådana höga krav på maskiner vi importerar? Eller är detta ett område där vi så att säga har fått ge vika i förhandlingarna?

Herr talman! Först vill jag ge mina hjärtliga gratulationer till ett fint resultat. Jag är övertygad om att det här väsentligt kommer att medverka till och lägga grunden för en livskraftig utveckling i Sverige i fortsättningen. Det var en passus jag speciellt fastnade för, nämligen vad statsrådet sade om att parterna har förbundit sig att konsultera varandra i utrikespolitiska frågor. Det skulle vara intressant om statsrådet litet grand ytterligare ville utveckla vad detta kan innebära i fortsättningen. Statsrådet nämnde också att det skall inrättas ett parlamentarikerorgan för samråd. Kan statsrådet utveckla detta litet grand? Har det t.ex. talats om frekvens, vilka frågor som skall behandlas, om det finns begränsningar, vilka områden som kommer att beröras? Var någonstans kommer samrådet in? Det finns ju en mängd tjänstemän som är erhört väl insatta i dessa frågor, medan vi parlamentariker inte vet särskilt mycket om detaljer eller konsekvenser. Därför är det angeläget för oss att få ytterligare information om dessa frågor, så att vi inte hamnar utanför.

Herr talman! Jag tror inte riktigt att det är sant att Sverige är det land som har informerat mest. Det är möjligt att andra länder, t.ex. Norge, har varit duktigare på att få ut hemligt material på andra vägar. Det har i alla fall funnits dokument i omlopp, och det har varit en helt annan diskussion i dessa frågor än vad som har förekommit i Sverige. Det är också betecknande att det var först i går som man kunde läsa några kritiska kommentarer från en regeringsledamot. Det var Ulf Dinkenspiel själv som sade att man inte skall tro att det här löser alla problem, att det här innebär en hård konkurrens och att det kommer att innebära utslagning. Alla är inte vinnare. Några sådana utlåtanden har man nästan inte märkt i debatten över huvud taget. Jag vet inte vad som menas med att vi ''i allt väsentligt'' kan behålla det regionalpolitiska stödet. Jag undrar vad det är som inte inbegrips i detta. Vad innebär alltså ''i allt väsentligt''? Det kan ju inte innebära att det totala regionala stödet får vara kvar. Jag skulle vilja ha ett förtydligande på det området.
Herr talman! Jag måste tillstå att jag helt enkelt inte förstod svaret på min fråga, som rörde bl.a. maskinprovningen. Vi har gått med på nya metoder, men normerna räknar vi med att ha kvar, sade Ulf Dinkelspiel. Det var ett väldigt diffust svar. Antingen har vi fått acceptans för våra högre krav som innebär att maskinerna prövas av tredje man, eller också nöjer vi oss med den lägre nivå som gäller inom EG och som innebär att tillverkaren intygar att maskinen är bra. Jag skulle gärna vilja ha ett mer preciserat svar.

Herr talman! Precis som Lars Bäckström sade är det nog i och för sig inte fel på konkurslagstiftningen, utan det är just de bristande resurserna som gör att vi inte kan se till att beivra de brott som sker i samband med konkurser. Som jag och även andra tidigare har sagt måste vi ha som mål att beivra alla brott som begås. Men vi måste också ha modet att våga se verkligheten. Hans Göran Franck har i själva interpellationen och sedan i sitt anförande pekat på de ökande problemen med ekobrotten. Varför har vi dessa ökande problem? Ja, det borde en företrädare för det tidigare regeringspartiet ha anledning att fundera en hel del över. Under en följd av år har nämligen polisens resurser minskat. Och det har inte skett en minskning när det gäller anslagen i sig utan när det gäller en viktig resurs, nämligen antalet personer. Man har minskat polisutbildningen, och man har inte kunnat fylla på med de människor som behövs för att bedriva verksamheter för beivrande av brott. För ett antal år sedan inrättades nya ekotjänster. Jag tror att det var Lars Bäckström som tog upp frågan om fler ekotjänster. Om jag är rätt informerad har det inrättats 150 nya ekotjänster. Men vad har det inneburit? Jo, det har inte funnits utbildade människor för att tillsätta dessa tjänster. Därmed har detta bara lett till att vakanserna har ökat. Det är därför som vi från den borgerliga regeringen menar att, precis som Ingbritt Irhammar sade, vi måste börja i rätt ände, vi måste se till att få fram utbildad personal, så att vi kan ta krafttag även mot ekobrotten. Detta är emellertid inte något som ligger i dvala i dag, men det behöver göras betydligt mer. Jag kan också påpeka att det i äskandena från åklagarmyndigheten finns äskande om särskilda medel för ekokurser inför nästa budgetår. Och detta har inte den borgerliga justitieministern stoppat på vägen.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att det finns andra viktiga kriminalpolitiska frågor. Men man kan inte, som Ingbritt Irhammar gjorde, blanda äpplen och päron. Det gör hon i grund och botten för att på det sättet så att säga relativisera sönder det beslut som hon själv i flera år har stått bakom. I fråga om valet i brottsbekämpningshänseende skall nämligen resurserna prioriteras, ges företräde, när det gäller de här tre aktuella brottsområdena: ekobrott, narkotikabrott och våldsbrott. I den senaste budgetpropositionen uttalar regeringen att polisens insatser när det gäller spaning och utredning särskilt bör inriktas på våldsbrott, narkotikabrott samt ekobrottslighet, och då speciellt det som hotar stora samhälleliga värden som miljöbrottslighet. Det är angeläget, förklarade regeringen, att de resurser som statsmakterna avdelat för prioriterad verksamhet verkligen används för det avsedda ändamålet. Mot detta reserverade sig de moderata ledamöterna i justitieutskottet. Det är denna politik som Gun Hellsvik nu fullföljer. Om hon fortsätter på den här inslagna vägen, blir hon moderaternas justitieminister men inte Sveriges justitieminister. Det här tycker jag är högst betänkligt. Det är verkligen en ny politik. Det är mycket märkligt att en centerpartist här så klart frånträder den linje som man tidigare har följt. Detta kan bara förklaras med att man är mycket mera angelägen om att få vara med och regera än om att stå fast vid de beslut som fattades så sent som i våras. Det är alldels självklart, som också Gun Hellsvik säger, att alla brott skall bekämpas så långt det någonsin är möjligt. Men hon har själv varit inne på svårigheterna när det gäller att kunna bekämpa all brottslighet. Vi har dessutom en betydande dold brottslighet. Vi måste, som Gun Hellsvik själv har sagt, träffa ett val. Riksdagen har också träffat detta val, vilket jag gång på gång har understrukit. Sedan måste jag säga till Jerry Martinger att den BRÅ-skrift som han åberopade är gjord av Axberger. BRÅ står inte bakom allt det som Axberger har sagt. Tvärtom riktas mycken kritik mot det som han han sagt. Vad BRÅ har sagt i den här frågan får alltså en felaktig etikett. Till slut: Det gäller att på bred front gå fram mot ekobrottsligheten. Felet var, och här har justitieutskottet framfört skarp kritik, att rikspolisstyrelsen hade gjort en felaktig prioritering och fördelning. För detta fick man motta en enhällig kritik. På den punkten avvek inte ens Jerry Martinger. Detta beror på att det är mycket svårt att få genomslag när det gäller intentionerna. Det är därför som jag gång på gång har sagt att det är mycket farligt och mycket betänkligt att justitieministern i dag har gett den här signalen till myndigheterna, vilken kan få elakartade konsekvenser.
Herr talman! Naturligtvis är det riktigt, som statsrådet säger, att säkerhet till liv och lem måste tryggas. Jag tänker då på detta med kvinnofrid, på Birger Jarl osv. Men det är elementära saker att vi icke behöver träta om dem. Vi skall väl ha något annat än en ren nattväktarstat för den fysiska säkerheten. Då kommer ekobrotten med i bilden. Här finns det en koppling till andra frågor. Chefen för Stöldskyddsföreningen, Fred Larsered, säger i senaste numret av Polistidningen att det finns en övre gräns, att vi måste börja åtgärda saker och ting. Han säger: ''-- Hur ska man få de underställda att visa någon moral när till exempel en bankdirektör kan hyra en lyxvilla till priset av en liten lägenhet, och sedan få komma undan med att han varit 'i god tro'?'' Detta undrar alltså Stöldskyddsföreningens chef, som arbetar med just egendomsbrott som drabbar den enskilde individen. Det finns således en viss koppling även här. Framför allt gäller det resursfrågorna. Det är riktigt, som statsrådet säger, att åklagarväsendet måste ha resurser, så att man kan resa till en konferens om ekonomisk brottslighet. Detta visar bara hur groteskt läget är. Frågan borde ju inte ens behöva drivas. Det är emellertid sakläget just nu. Jag vet t.ex., och det är sanning, att man vid åklagarmyndigheten i en viss region inte kunde delta i en konferens om ekonomisk brottslighet om inte en annan myndighet betalade resan. Så uttunnade är resurserna! Det finns en mängd tjänstemän, men det finns också många ekorotlar där tjänsterna bara är besatta till hälften. Så är det. Hur kan vi lösa detta problem? Ja, det måste vara marknadsmässiga löner för ekonomerna. Det är ju inte bara polismän i största allmänhet som behövs, utan det behövs också människor som har en gedigen ekonomisk utbildning bakom sig. Det är vad som behövs för att vi skall klara dessa saker. Det handlar om att lönerna icke ligger i paritet med marknaden. På det viset har skatteförvaltningen delvis tömts på personal. Ekobrottsligheten skall ju så att säga stå på fyra ben: skattemyndigheterna, kronofogdemyndigheterna, åklagar och domstolsväsendet samt polisen. Här är resurserna mycket klena och så ojämnt fördelade att det bord som benen skall stötta upp är ett lutande plan. Pengar försvinner alltså, och brott begås. Det är mycket svårt att få stopp på detta just på grund av nämnda lutande plan. Det är i detta sammanhang som statsrådet skall kunna säga om det blir ytterligare någon resursökning, förutom den till åklagarna. En åklagare måste ju kunna åka till en konferens. Det tas här ett litet steg, men det är alldeles för klent. Om statsrådet ber sina handläggare att ta fram siffror över ambitionsnivåer och beloppsgränser när det gäller den ekonomiska brottsligheten kommer hon, tror jag, att ha synnerligen goda argument i samband med de interna överläggningarna med fru Wibble om resurser. Det mest lönsamma som man kan göra vad gäller statsfinanserna är ju att slopa sparbetingen inom åklagarväsendet. Det skulle gynna rättssäkerheten och även statskassan. Det gäller också kronofogdeoch skattemyndigheterna liksom polisväsendet. Det är här en fråga om resurser. Dessutom behövs det en ny lagstiftning för att det skall gå att åtgärda de planerade konkurser som ändå görs i ekonomiskbrottsligt syfte. Det är alltså vad som behövs, statsrådet!